Herr talman! Ingela Nylund Watz har frågat mig vilka närings och regionalpolitiska bedömningar för Södertälje och Mälardalen jag gör mot bakgrund av det uppkomna läget. Vidare har Ingela Nylund Watz frågat mig om jag anser att regeringen bör medverka till att ta till vara de förutsättningar som finns att starta nya verksamheter inom life science i Södertälje samt om regeringen avser att bidra till lösningar som kan motverka de mycket allvarliga sysselsättningskonsekvenser som nedläggningen innebär. Låt mig inledningsvis säga, precis som i mitt svar till Ingela Nylund Watz i februari i en interpellationsdebatt, att jag tar situationen kring nedläggningen av Astra Zenecas forskningsenhet i Södertälje på största allvar och vidhåller fortsatt att life science-branscherna är mycket viktiga för Sverige. Mot bakgrund av sitt stora beroende av två stora företag - Astra Zeneca och Scania som tillsammans står för 50 procent av den totala lönesumman i kommunens näringsliv - är Södertälje sårbart för denna typ av händelser. Eventuella åtgärder diskuteras nu med anledning av det samordningsuppdrag som regeringen gav till Lars Leijonborg. Som en följd av Astra Zenecas avveckling av sin forsknings och utvecklingsverksamhet i Södertälje kommer de näringspolitiska myndigheterna Tillväxtverket och Vinnova samt Almi Företagspartner AB inom ramen för deras verksamhet i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län inom kort att inleda ett arbete för att underlätta och stötta regionens insatser för att överbrygga effekterna av nedläggningen. Parallellt med ovanstående arbete har Vinnova finansierat en förstudie som projektleds av industriforskningsinstitutet SP. Man analyserar förutsättningarna för att eventuellt driva vidare vissa delar av verksamheten vid Astra Zeneca. Arbete pågår även med en nationell innovationsstrategi där vissa delar rörande life science behandlas. En annan viktig pusselbit är kommande forsknings och innovationsproposition, som regeringen avser att presentera till hösten. Förmågan till nytändning och överlevnad för en kommun när ett storföretag i kommunen kraftigt drar ned sin verksamhet, som fallet nu är i Södertälje, handlar till stor del om att förlorade arbetstillfällen kan ersättas med nya, hur man kan ta till vara den kompetens som frigörs och hur företagsklimatet kan förbättras och vidareutvecklas.

Herr talman! Tack så mycket, näringsministern, för svaret! Det här är en region som lider av massarbetslöshet. Som jag nämnde i den tidigare interpellationsdebatten är det till exempel 26 procent av de utomnordiska medborgarna som står i utanförskap, helt utan kontakt med arbetsmarknaden. Det är åtta månader till Astra Zeneca kastar nycklarna bakom sig och lämnar Södertälje. Jag ska faktiskt säga att jag är glad över det svar som näringsministern har lämnat, för det visar något större förståelse för situationen i Södertälje än vad utbildningsministern tidigare har gett uttryck för här i kammaren, bland annat. I Lund gav Astra Zeneca kommunen och den omgivande regionen två år för omställningen. Här gav företaget kommunen tio månader. Det är klart att det spelar roll för kommunens och regionens förutsättningar att klara omställningen. Herr talman! Den särskilda samordnaren, som regeringen tillsatte, Lars Leijonborg, fick uppenbarligen förlängt uppdrag i går. Men det är inte förändrat, och det är fortfarande mycket snävt. Det handlar nämligen om att klara de berörda forskarna kvar i Sverige. Det här är lite bekymmersamt. Det är ju precis på den här punkten som både kommunen och de fackliga företrädarna på Astra Zeneca har varit oerhört kritiska mot regeringen, nämligen när det gäller att uppdraget har varit väldigt snävt. Man har bara sett till det nationella intresset att rädda forskarna kvar i Sverige men har inte tagit någon som helst hänsyn till behovet av att se på de regionalpolitiska konsekvenserna. Besvikelsen är stor, och förvirringen har ökat i och med det förlängda uppdraget, som Leijonborg nu har fått. Därför måste man naturligtvis ställa sig frågan: Vem i regeringen har ansvaret för att stå för de samlade insatserna i förhållande till Södertälje? Jag hade tre frågor i min interpellation. För det första handlar det om de närings och regionalpolitiska konsekvenserna och näringsministerns syn på detta. Jag ser ingen djupare analys, men jag vet att näringsministern är medveten om avbräcket för life science-klustret Uppsala-Strängnäs som den här nedläggningen medför, men jag är inte lika säker på att näringsministern är medveten om hur Stockholmsregionen är på väg att glida isär. Den redan djupa klyftan mellan det rika norra Storstockholm och södra Stockholm kommer att bli ännu djupare nu när 1 100 arbetstillfällen med mycket högkompetent personal försvinner från södra Stockholm. För det andra gäller det möjligheten att starta nya verksamheter inom life science på sajten som Astra Zeneca lämnar. Här menar jag att svaret är något oklart och skulle därför vilja att näringsministern gav tydligare besked. Är detta ambitionen med uppdraget från Vinnova till SP, eller är det uppdraget mer allmänt hållet? Är det den kommande forskningspropositionen som så småningom ska ge svar på detta? För det tredje, herr talman, handlar det om regeringens vilja och ambition att medverka till att motverka de allvarliga sysselsättningskonsekvenserna av nedläggningen. Om jag tolkar svaret positivt, och jag försöker göra det, menar näringsministern att det arbete som ska starta inom kort bland de myndigheter som berörs i svaret är ett uttryck för att regeringen nu är villig att ta ett mer samlat ansvar. Kommer detta att leda till konkreta kontakter med kommunen och de fackliga organisationerna för att diskutera deras förslag? Vilka tidsplaner är det som gäller för de berörda myndigheterna? Vilka resurser kommer att ställas till förfogande? När jag talade med kommunstyrelsens ordförande i Södertälje sent i går kväll hade kommunen inte fått några som helst sådana besked.
Herr talman! Life science-branschen är och har varit ett av Sveriges viktiga flaggskepp på forskningsområdet. Det är därför det blir så märkbart, sårbart och traumatiskt när en stor del av ekosystemet för branschen, Astra Zeneca i Södertälje, lägger ned. Jag tycker att det är tråkigt att Astra Zeneca lägger ned sin forskningsenhet. Det gäller inte minst ur kommunens perspektiv men det är givetvis också tråkigt för forskningen i Sverige på det här området. Det har varit regeringens ambition att snabbt vara på fötter, och därför tillsatte vi ganska omgående efter detta Lars Leijonborg som samordnare. I januari var vi också i Södertälje med statssekreterare från Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet för att diskutera hur vi ska arbeta framåt. Jag upplever det som att vi har en god och tät dialog. Jag vet också att man på måndag kommer att ha ett möte på plats i Södertälje tillsammans med de myndigheter som jag redogjorde för i mitt svar tidigare. Då ska man diskutera hur man kan kraftsamla för att se till att vi har ett näringslivsklimat i Södertälje som gör det möjligt för små och medelstora företag att växa fram och givetvis för forskare att stanna kvar. Jag skulle vilja gå in lite på de frågor som interpellanten ställde till mig. Den första frågan gällde de regionala och näringspolitiska konsekvenserna av detta. För mig är det viktigt att vi har möjlighet att stärka life science-branschen i Sverige. Läkemedelsdelen är en del av life science, och därför presenterade jag på en innovationsdialog för Stockholms län i slutet av mars att vi nu inom ramen för den nationella innovationsstrategin ska arbeta fram en life science-strategi likt den man har i Storbritannien. Vi tror att det är viktigt att man samlar aktörerna vid ett antal tillfällen för att diskutera vad man behöver kraftsamla kring. Jag har redan haft dialog med många delar av branschen, bland annat med medicinteknikbranschen, där man just trycker på samverkan mellan hälso och sjukvård, forskningsinstituten och akademin som väldigt viktig för näringslivet att kunna bedriva sin verksamhet. De näringspolitiska konsekvenserna av detta innebär alltså att vi framöver behöver växla upp på det här området, både vad gäller Sci Life Lab Uppsala-Stockholm som utbildningsministern redogjorde för för ett antal veckor sedan, och med en tydlig strategi inte minst vad gäller life science. Den andra del som jag tror är viktig är det som Vinnova, Almi och Tillväxtverket inom kort kommer att presentera. Det kommer att röra bland annat nyföretagar samt affärs och innovationsrådgivning för personer som är uppsagda på Astra Zeneca. Det kommer också att innebära produkt och affärsutveckling i små och medelstora företag inom regionen, både vad gäller varor och tjänster. Det kommer också att innebära stöd till internationalisering i små och medelstora företag inom regionen liksom innovationscheckar för utveckling av små och medelstora företag. Det finns ju en enorm kompetens bland dessa 1 100 medarbetare som arbetar på Astra Zeneca, och den kompetensen behöver vi använda och skapa förutsättningar för så att den kan finnas kvar i Södertälje och i Sverige. När det handlar om att starta nya verksamheter ligger det inom ramen för de uppdrag som Vinnova, Tillväxtverket och Almi nu arbetar med. Vi har också den innovationsplattform som Vinnova har finansierat genom den förstudie som projektleds av industriforskningsinstitutet SP. Här tittar man på att skapa en förutsättning för en innovationsplattform. Arbetet leds av SP, och där ingår också akademi och näringsliv. Även Lars Leijonborg är med som samordnare i den gruppen. En rapportering av arbetet på detta område kommer inom kort att presenteras för mig.

Herr talman! Tack, näringsministern! Jag måste säga att jag känner mig något lugnare när jag diskuterar den här frågan med näringsministern än när jag gör det med utbildningsministern. Därför tycker jag att det vore bra om näringsministern i den här debatten kunde klargöra vilket departement det är som bär ansvaret för att samordna insatserna i Södertälje. Det är ju en av de främsta kritikpunkterna som har funnits och som alltjämt finns kvar, både från kommunen och inte minst från de fackliga företrädarna på Astra Zeneca. Det är alldeles korrekt som näringsministern säger att regeringen var väldigt snabb med att tillsätta en samordnare, Lars Leijonborg. Men som näringsministern är väl medveten om var hans uppdrag mycket snävt, nämligen enbart att se till att rädda de mycket kompetenta forskarna kvar i Sverige. Jag säger inte att det är ett dåligt uppdrag; jag bara konstaterar att från en regionalpolitisk och näringspolitisk utgångspunkt för Stockholmsregionen, och inte minst södra Stockholmsregionen och Mälardalen, så var detta ett alltför snävt uppdrag som har försinkat en väldigt snäv tidtabell som företaget tvingat kommunen in i, nämligen att från besked till avslut ge kommunen tio månaders tidsfrist. Man kan ha mycket synpunkter på det oansvariga i att agera på det sättet hos ett företag som har funnits i Södertälje i 100 år, men det är ändå företagens egna beslut som avgör den saken. Därför menar jag att även om det är sent så är det bra att regeringen nu signalerar ett antal åtgärder. Jag har nu försökt sätta mig in i vad det är för aktiviteter näringsministern ser framför sig, och jag tycker att det är bra med uppdraget till SP. Men när jag kontrollerade vad detta uppdrag egentligen går ut på med Vinnova i dag på morgonen så handlar det, såvitt jag förstår, inte i första hand om att se vad som kan åstadkommas i Södertälje, mer än på marginalen, nämligen att titta lite grann på vad man kan göra i lokalerna, utan det huvudsakliga uppdraget till industriforskningsinstitutet SP handlar om hur man kan utveckla ett ekosystem för forskningen generellt sett i framtiden i Sverige. Som sagt handlar det mycket lite, på marginalerna, om hur lokalerna i Södertälje kan tas till vara. Det är gott och väl, men det kanske inte motsvarar vad näringsministern försöker påskina i svaret, nämligen att detta skulle vara en mycket offensiv åtgärd tillsammans med Södertälje. Södertälje kommun och de fackliga organisationerna har presenterat flera förslag där det också har funnits intresse bland forskarna själva att hitta vägar att skapa ny verksamhet i Södertälje där dessa världsklassiga forskningsmiljöer faktiskt finns. Detta har man nu försökt signalera till regeringen, Regeringskansliet och samordnaren Lars Leijonborg ända sedan beslutet kom i februari, men man har inte fått någon som helst respons. Därför undrar jag över det som ska ske på måndag, när dessa myndigheter uppenbarligen ska träffas i Södertälje. Kommer kommunen och de fackliga företrädarna då att få någon som helst respons på det tiotal olika konkreta förslag de har lämnat till olika delar av Regeringskansliet? Jag tror att det vore bra för att skapa ett förtroende mellan regeringen och dess myndigheter, de som jobbar på Astra Zeneca och det omgivande samhället. Det finns nämligen en hel del övrigt att önska.
Herr talman! Min erfarenhet från andra sådana här kriser, den i Västra Götaland till exempel, har byggt på en väldigt tät och god dialog mellan näringsliv, det offentliga och fackföreningar. Det är och har hela tiden varit min ambition som näringsminister att en sådan god dialog med ömsesidig respekt även ska finnas mellan de parter som verkar i denna region. Det är av den anledningen jag som näringsminister har sett vilka möjligheter det finns för de myndigheter som finns inom Näringsdepartementets område att arbeta konstruktivt för att hitta vägar fram. Där har man sett att det finns möjligheter för Almi, Vinnova och Tillväxtverket att arbeta på ett konstruktivt sätt för att stödja jobbtillväxt och företagstillväxt i den här regionen i Stockholm. Det jag också vill säga i denna interpellationsdebatt är att jag vet att det pågår väldigt många lovvärda samarbeten där Länsstyrelsen i Stockholm ingår på en rad områden. Jag har varit på en innovationsdialog där delar av detta arbete också diskuterades. Näringsliv var på plats, kommunala och regionala företrädare var på plats och länsstyrelsen tog en aktiv roll i att diskutera vilka vägar vi ska ta framåt. För att svara på Ingela Nylund Watz fråga om vem som samordnar inom regeringen fungerar det så att regeringen fattar kollektiva beslut. Regeringen som sådan har olika ben att stå på; Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet spelar alla en viktig och central roll. Blickar man tillbaka på de krisinsatser vi satte in för Saab i december var en rad ministrar på plats för att presentera just insatser på alla de olika områdena. Förslaget om samordnarperson har beretts av Utbildningsdepartementet, men jag ser det som min roll som näringsminister att titta på vad jag inom min portfölj kan göra för att stödja Södertälje tillbaka till tillväxt och framtidstro. Det är av den anledningen vi nu kan se olika satsningar som kan komma. Jag hoppas och förutsätter att de önskemål som fack och kommun har hörsammas av Regeringskansliets olika delar. De får väldigt gärna kontakta mig och min statssekreterare på dessa områden, så ska vi förmedla dem vidare till de aktörer som är berörda av detta. Det är nämligen viktigt att vi har en god dialog. När vi pratar life science i stort har medicinsk forskning varit ett av regeringens prioriterade områden. I forsknings och innovationspropositionen som kom 2008 var just detta område ett av de prioriterade. I och med att jag för ett antal veckor sedan lanserade att life science ska vara en del av innovationsstrategin är vår ambition att nu kraftsamla kring detta område för att se till att Sverige behåller förarplatsen och håller flaggan högt i topp. Det innebär nämligen mycket för dem som arbetar inom detta, för dem som forskar och för företagen - alltifrån stora företag som Elekta till mindre företag och enmansföretagare som forskar inom området. Jag vet att vi kan göra oerhört mycket, och vi kan säkert göra mycket mer. Jag vet dock att vi har tagit en hel del bra steg på vägen, och jag hoppas att den dialog vi har med kommunen och näringslivet kan fortsätta att vara en god dialog för att vi ska kunna se vad det är som behövs för att näringslivet i Stockholmsregionen ska stärkas efter Astra Zenecas nedläggning. Samordningspersonen Lars Leijonborg har en viktig och central uppgift i detta.
Herr talman! Tack, näringsministern! Jag ska i ärlighetens namn säga att jag kände mig ganska glad när jag läste interpellationssvaret i går vid lunch, när det kom. Då tänkte jag nämligen att det nu ser ut som att regeringen samlar ihop sig och försöker leverera ett paket av åtgärder som kommunen kan förhålla sig till och kommunicera med när det handlar om de egna förslagen. Lika glad som jag blev när jag läste interpellationssvaret, lika förvirrad blev jag dock när jag såg att Lars Leijonborg nu har fått förlängt uppdrag att samordna insatserna när det gäller relationen till Södertälje - men ingen utvidgning av uppdraget. Hans uppdrag är alltjämt att rädda kvar forskarna i Sverige. Det har inte skett någon förändring i det avseendet, såvitt jag förstår. Därför blir jag nu väldigt bekymrad. Om Lars Leijonborg inte får ett bredare uppdrag eller om det inte sker en tydlig markering från regeringens sida, samlat, på vilket sätt detta arbete ska skötas från Regeringskansliet är det naturligtvis så att misstron och förvirringen kommer att kvarstå. Därför hoppas jag att näringsministern efter dagens diskussion med mig med anledning av interpellationen kan dra ett strå till stacken för att åtminstone när det handlar om relationerna med kommunen klargöra på vilket sätt Regeringskansliet samlat vill arbeta när det gäller att lösa den mycket besvärliga situation kommunen har hamnat i. Sedan får vi se vad mötet på måndag leder fram till. Jag hoppas på att antal konkreta besked. Kommunen har varit i kontakt också med näringsministerns statssekreterare men inte fått någon respons när det gäller på vilket sätt man ska arbeta vidare med dessa frågor. Jag hoppas alltså att dagens interpellationsdebatt gör att näringsministern tar sitt vällovliga syfte med sig och snabbar på processen något.
Herr talman! Det är viktigt att agera långsiktigt, medvetet och ibland också snabbt i dessa frågor. Det är av den anledningen mina medarbetare både har varit i Södertälje och har dörren öppen för en dialog. Jag tycker att det är viktigt att man ska känna att dörren står öppen på Näringsdepartementet för att föra sådana samtal. En viktig del när vi pratar om life science handlar om hur vi ska stärka forskningsverksamheten. Den andra delen handlar om hur vi ska klara av den nedläggning och den sårbarhet Södertälje står inför när en så stor del av forskningsenheten läggs ned. Det har nämligen bäring även på underleverantörer och jobben i denna region. Därför har Lars Leijonborg haft i uppdrag att vara en samordningsperson. Han har inte enbart haft ett väldigt smalt uppdrag, utan jag vet att han har varit spindeln i nätet för väldigt många samverkansdialoger mellan näringsliv, akademi, regeringskansli och länsstyrelser. Jag har själv träffat Lars Leijonborg i frågor som rör just näringslivets utveckling och hur vi ska skapa små och medelstora företag som kan växa fram i ljuset av nedläggningen i Södertälje. Regeringen har ännu inte fattat ett formellt beslut om förlängningen av Lars Leijonborgs uppdrag, utan det man flaggade för i går var att det kommer att bli förlängt. Jag tror att det formella beslutet fattas först nästa vecka, och då får vi också reda på exakt hur uppdraget kommer att se ut. Jag vill ändå slå fast att life science är en väldigt viktig bransch och att regeringen arbetar intensivt utifrån olika perspektiv med hur man ska få bukt med detta. Arbetsförmedlingen är en viktig resurs när människor blir arbetslösa, för att de ska kunna coachas och matchas till nya arbeten. Där har Arbetsförmedlingen fått resurser av regeringen i tidigare budgetar som kan allokeras om. Man gjorde det i fallet Västra Götaland och Trollhättan, och det är möjligt att göra också i detta fall. Det är dock ett myndighetsbeslut hos Arbetsförmedlingen, som sköter detta.